Fru talman och utskottskolleger! Vi behandlar regeringens förslag till ny järnvägslag. Trafikutskottet är helt enigt i vad regeringen framför i förslag till en ny samlad järnvägslag. Vi i Folkpartiet välkomnar att olika EG-direktiv införs i lagstiftningen och att järnvägssystemet genomgår de förändringar som behövs så att vi i och med den nya järnvägslagen får möjligheter. Målet är att inom Europa möjliggöra att tåg ska kunna passera nationsgränser på ett smidigt sätt, ej hindras av byråkratiska regelverk eller tekniska system som försenar eller stoppar en effektiv användning av järnvägen. Vad man kan beklaga är att denna process har gått alldeles för långsamt bland annat inom EU. Men även den svenska regeringen har inte varit tillräckligt pådrivande i att detta viktiga arbete skulle ha kunnat gå betydligt snabbare. Jag minns ett möte på Västsvenska industri och handelskammaren 1997 när det föredrogs att tågtrafiken för person och godstrafiken inom några år skulle bli snabb och effektiv inom EU-länderna. Den skulle bli till stort gagn inte minst för industrin och handeln. Ett godspaket som skulle skickas från Mellansverige till Barcelona skulle komma fram på högst två dygn. Riksdagskolleger! Det har knappt hänt något i den riktningen sedan 1997. Ikea gjorde ett försök med ett eget tåg mellan några EU-länder, men man fick efter några år ge upp denna godstågstrafik. Den var mycket lovvärd, men byråkrati förhindrade att den blev effektiv. Det är bara att beklaga att detta har gått så sakta. Men låt oss i dag glädja oss åt att det går ett steg framåt, som innebär att den nya järnvägslagen ger möjligheter för transporter inom det transeuropeiska järnvägssystemet. Det måste ändå nämnas att det tas ett viktigt steg mellan inte minst EU-länderna för att göra det möjligt att rensa bort byråkrati och tekniska svårigheter så att tågflödena ska gå smidigt och effektivt. Fru talman! Utöver att vi behandlar propositionen om en ny järnvägslag har det blivit så att en stor mängd motioner från allmänna motionstiden hösten 2003 och även hösten 2002 nu också behandlas i betänkandet. Det finns en gemensam reservation, nr 1, för Folkpartiet, Moderaterna, Centern och kd. I denna reservation tar vi upp motionskrav som berör upphandlingen av tågtrafiken inom Sverige. Det är märkligt att det nu finns en regel om upphandling för endast olönsamma tågsträckor. Endast på olönsamma tågsträckor sker en upphandling. SJ har den unika rätten att ha en monopolställning och utan några skyldigheter bedriva persontrafik på de sträckor man själv väljer. Det är något som Folkpartiet och andra borgerliga partier tidigare har påpekat. Vi anser i reservationen att samtliga järnvägssträckor måste kunna konkurrensutsättas fullt ut på likvärdiga villkor mellan olika operatörer. Vi måste ändra på SJ:s ensamrätt att trafikera. Vi utgår i reservationen från att de slutsatser som exempelvis Järnvägsutredningen har kommit fram till, som pekar på att fler aktörer än SJ bör ges möjlighet att konkurrera, ska tas med i en kommande proposition. Det vore värdefullt om Jarl Lander senare i debatten ville kommentera de tankar som har funnits hos oppositionen och i utredningar. Jag har nöjt mig med att yrka bifall till reservation 1, men vi i Folkpartiet står självfallet bakom samtliga skrivningar i de reservationer och yttranden till betänkandet som vi har skrivit under.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1. Häromveckan skulle jag åka tåg över Öresundsbron. Framför mig stod två biljettmaskiner som skulle hjälpa mig till en biljett. Jag hade lite problem att veta vilken av dem jag skulle välja, och jag hade ännu större problem att få ut biljetten. Det tog en stund innan jag förstod var jag skulle stoppa in kreditkortet, vilka knappar jag skulle trycka på och så vidare. Som tur var fanns det hjälpsamma människor bakom mig i kön som var vana resenärer. Då gick det lätt. Nu tror jag inte att jag är unik i att jag har svårt att direkt hantera en biljettmaskin. Vi har hört många människor säga att det har blivit besvärligt att köpa biljetter. Jag tror att många människor gillar att åka tåg, men det ska vara enkelt, punktligt och bekvämt. Vår uppgift i riksdagen är att ordna med en sådan lagstiftning som gör att tågtrafiken kan fungera effektivt, avreglerat, i konkurrens, men övervakat, kontrollerat, så att kunden sätts i fokus. Detta gäller naturligtvis även godståg. Många företag skulle gärna välja att använda järnvägen för sina godstransporter om den hade fungerat på ett tillfredsställande sätt med punktlighet, regelbundenhet och så vidare. Det finns mycket kvar att göra, fru talman. Den proposition vi ska behandla i dag är ett steg i rätt riktning - järnvägslagen. Kristdemokraterna stöder propositionen, men när det gäller övriga motionsyrkanden har vi en del synpunkter. Där har jag redan yrkat bifall till reservation 1. Propositionen som regeringen har lagt fram syftar till att öka konkurrensen på godssidan inom järnvägen. Det är mycket bra. Nästa steg blir att skärpa konkurrenslagstiftningen vad gäller persontrafiken. Det har Jan-Evert Rådhström redogjort för här. Vi ser fram emot ytterligare en proposition från regeringen nästa år. Det är viktigt att SJ:s monopol bryts. Det är viktigt att den avreglering som görs leder till effektivitet, leder till kundvänlighet och leder till att den personal som arbetar på järnvägen inte kommer i kläm, vilket vi har sett ibland. Konkurrens är alltså någonting som vi kristdemokrater förespråkar, men konkurrens måste övervakas. Avreglering måste ske under ordnade former. Fru talman! Med den motiveringen stöder jag reservation 1. Vi har också en reservation tillsammans med Centern som gäller konkurrensneutral lok och vagnpool, och det är nr 4. Där nämner vi också Inlandsbanan, som vi tycker är viktig och borde få en större del av kakan, för att befolkningen i inlandet ska kunna bo kvar och kunna utveckla sina verksamheter. Sammanfattningsvis, fru talman: Vi stöder propositionen, vi vill att det ska gå fortare med avregleringen och vi ser fram emot nästa proposition på det här området.

Fru talman! Två år efter det att utredningsförslaget presenterades står vi nu inför ett riksdagsbeslut om en ny järnvägslag som renodlar organisationen inom järnvägsområdet. Det är en välkommen och tämligen oomstridd reform, som flera har påtalat, och inga motioner har heller väckts med anledning av propositionen. Jag tänker inte ställa till oreda genom att lägga fram nya förslag här och nu. I stället handlar stridsfrågorna i det här betänkandet mer om hur vi ser på frågorna om hur den framtida järnvägstrafiken ska organiseras och regleras, SJ:s trafikeringsrätt och hur järnvägssektorn ska reformeras och förbättras. Det var en reformering som startade 1988 med de första stegen på det här området. De senaste årens utveckling visar att potentialen för en utökad tågtrafik är stor om rätt förutsättningar finns. Också godstrafiken kan effektiviseras och utvecklas om viktiga spårinvesteringar kan fullföljas i de stora godstransportkorridorerna, som bland annat Godstransportdelegationen har pekat på. Enligt min mening är det nu jätteviktigt att inte nya flaskhalsar byggs in i järnvägssystemen genom att upprustade eller nybyggda bandelar inte länkas ihop med det övriga bansystemet på ett optimalt sätt. Det kan till exempel gälla Botniabanan, som vi i trafikutskottet besökte för en tid sedan. Jag tänker på risken för flaskhalseffekter när det gäller just den banans fortsättning söderut från Nyland längs kusten. Vi kommer sannolikt tillbaka till den frågan i samband med att riksdagen ska debattera och besluta om ramarna för infrastrukturen för 2004-2015 om några veckor här i kammaren. Ett bra tågutbud för hela landet med tågresenärerna i centrum förutsätter enligt Centerpartiets syn ett trafiksystem utan en konstlad uppdelning mellan regionala och interregionala förbindelser. Upphandling av trafiken måste enligt vår mening ske i konkurrens mellan flera operatörer. Centerpartiet anser att SJ:s alldeles speciella trafikeringsrätt, som den ser ut i dag, måste tas bort. Det är nämligen en trafikeringsrätt utan skyldigheter. Det innebär att SJ som enda operatör får framföra trafik på de sträckor som man anser vara lönsamma. De olönsamma sträckorna överlämnas sedan till staten för upphandling där övriga operatörer tillåts delta. Monopolet är enligt vår mening otidsenligt, och när SJ AB ska verka på marknaden, delvis i konkurrens med andra operatörer, ger det bolaget avsevärda konkurrensfördelar. Järnvägstrafiken har under de senaste tio åren haft en väldigt stor betydelse för den regionala utvecklingen. Det finns goda exempel på det från Mälardalen, från södra Norrland - mina hemtrakter - men också från Sydsverige, inte minst tack vare de satsningar på regionaltåg och nya snabbtåg som har genomförts. Resandeutvecklingen har varit starkt positiv. Men den svenska järnvägstrafiken är i dag en blandning av väldigt olika trafiksystem. Trafikeringsrätten ger SJ AB en unik monopolställning utan några skyldigheter att bedriva persontrafik på de sträckor och på de tider som man själv väljer. Samtidigt upphandlas den olönsamma nationella trafiken av staten och regional trafik inom länsgränser av regionerna. Den här uppdelningen är inte längre funktionell. Den leder i stället till allvarliga systemfel där orimliga konkurrensförhållanden mellan tävlande operatörer bara är ett exempel. Som jag ser det finns det tre alternativa vägar för den svenska järnvägspolitiken. Först och främst är det ett förstärkt monopol. Ett fortsatt kanske förstärkt monopol är en traditionell väg som innebär en återgång till den gamla ordning som man på grund av ineffektivitet övergav på 1980-talet. Är det möjligen en sådan modell som Vänsterpartiet vill se? Det funderar man på när man hör Karin Svensson Smith redovisa Vänsterpartiets syn på de här frågorna. Den andra modellen skulle möjligen vara en total avreglering. En ren avreglering innebär att operatörer konkurrerar fritt på en persontrafikmarknad och kommer sannolikt att innebära att trafiken koncentreras till starkare relationer och starkare tidslägen. Förslaget innebär att samhället då kommer att få ta ansvaret för all icke lönsam trafik och får svårare att påverka tågtrafikens utformning. Jag vet inte om det är något parti här i kammaren som förordar en sådan renodlad lösning längre. En tredje väg skulle kunna vara att bygga upp ett upphandlings och koncessionsförfarande, där regioner och staten prövar rätten till trafikering för olika operatörer. I det här scenariot kan samhället dels synkronisera infrastruktur och tågtrafik, dels beställa en trafikering som är samhällsekonomiskt och inte enbart företagsekonomiskt motiverad. Jag yrkar med det här, fru talman, bifall till reservation nr 1. Några ord om en viktig järnvägssträcka, som majoriteten dessvärre behandlar väldigt styvmoderligt. Det handlar om Inlandsbanan, som vi tar upp i vår reservation nr 4 tillsammans med Kristdemokraterna och som jag också vill yrka bifall till. Vi pratade i utskottet i dag om betydelsen av riksväg 45 och en uppgradering av den till Europaväg. Man skulle kunna säga att Inlandsbanan också kan bli en motsvarande pulsåder för inlandet om man tar vara på dess stora potential, för möjligheten att utveckla Inlandsbanan till en verklig pulsåder genom norra Sveriges inland är bättre än någonsin. Såväl godstrafiken som turisttrafiken har en stor potential att växa de närmaste åren. Den tillväxtplan som Inlandsbanan AB, IBAB, har utarbetat visar att trafiken kan fördubblas till 2007. Men en förutsättning för att Inlandsbanan ska bli den tillväxtmotor som det vidsträckta inlandet så väl behöver är att staten tar ett ansvar för den unika banan, och på den punkten är det tyvärr si och så för närvarande. En del vill vifta bort Inlandsbanan. Men den är faktiskt 130 mil lång och utgör ungefär 10 % av Sveriges totala järnvägsnät och går genom fem län. Därför är det ett statligt ansvar att hålla banan i gott skick, särskilt som förutsättningarna är goda för att banan ska bli en tillväxtmotor för en del av landet som kämpar mot befolkningsminskning och därmed vikande skatteunderlag. Och regional utveckling är ju ett viktigt transportpolitiskt mål. Från Centerpartiets sida kommer vi att fortsätta att arbeta för att Inlandsbanan rustas upp i hela sin längd. Som den tillväxtplan som IBAB har utarbetat visar har den unika banan förutsättningar att bli en pulsåder som kan stärka inlandet. För att kommuner och företag ska kunna växa och utvecklas har Inlandsbanan en stor betydelse. Upprustningen av de svagare bandelarna måste därför inledas nu och inte om sex år eller så. Fru talman! Det finns flera andra delar som vore värda att kommentera. Vi har en särskild reservation om tågförseningar som är väldigt angelägen, där vi påtalar att just rättidighet är en viktig fråga för att förtroendet för tågtrafiken ska fortsätta att upprätthållas bland allmänheten och för att människor ska välja tåget framför bilen. Vi har också reservationer på området ägarstrategi. Men för tids vinnande yrkar jag bifall här och nu bara till de reservationer som jag redan har yrkat bifall till och avslutar därmed.
Fru talman! Sven Bergström undrade om Vänsterpartiet förordar en återgång till det gamla SJ. Svaret är att det gör vi inte. SJ hade på den tiden en hel del byråkrati och okänslighet gentemot både personal och gentemot sin uppdragsgivare som vi är tacksamma över att man har blivit av med. Nej, det som vi förordar är ett SJ som ett verktyg för att nå de transportpolitiska mål som vi är överens om här i kammaren. Vi vill att SJ får dels ett utvidgat ägardirektiv, dels ett trafikeringsavtal som ser till att man inte lämnar någon del av landet för fäfot. Vi tycker också att SJ ska få ansvar för all interregional och nationell trafik, så att SJ ska ha hand om det som Rikstrafiken i dag står för. Det är mot bakgrund av den erfarenhet man har av konkurrens på järnväg i andra länder, där ingen av dessa målsättningar som man har satt upp tidigare har uppfyllts, utan man har tvärtom fått ett sämre och dyrare trafikutbud och mindre tillförlitlighet. Vi tycker också att verkstäder, städning och allt annat som ingår i det som behövs för att bedriva tågtrafik ska ingå i SJ:s verksamhet, så att personalen kan få rimliga arbetsvillkor och trygghet i anställningen. Anledningen till att vi vill detta är att vi inte tror att man kan skapa några större vinster på grund av konkurrensen. Jag vill citera vad Industriförbundets dåvarande representant Lennart Hjalmarsson, som ju inte precis tillhör Vänsterpartiet, framförde vid den hearing som hölls innan SJ bolagiserades och delades upp: "En ökad konkurrens i vissa fall kan leda till försämrad effektivitet i samhällsekonomin. Ett fall av en möjlig men inte önskvärd konkurrens kan vara när en producent lägger beslag på de mest vinstgivande aktiviteterna, så kallad cream skimming . Detta leder under vissa förutsättningar till en lägre produktivitet och högre totala kostnader i branschen." Det här innebär att sammantaget finns ingenting att vinna på detta.

Fru talman! Jag nämnde inte Storbritannien, men vi kan ta ett annat exempel, Nya Zeeland, som var först ut med att konkurrensutsätta järnvägstrafiken. Det hela slutade med att man fick återupprätta statlig järnvägstrafik eftersom de andra höll på att helt lägga ned den trafiken. Jag tycker inte att det ska behöva gå så långt i Sverige. Jag trodde att Centerpartiet förespråkade goda kommunikationer i hela landet, att det var en del av Centerns filosofi. Nu ser vi att SJ med sitt avkastningskrav blir tvunget att prioritera de mest lönsamma delarna. När sedan Rikstrafiken inte har råd att köpa upp trafik i andra delar av landet får vi en koncentration till tätorterna, vilket strider mot de regionala mål vi varit överens om att vi ska ha. Vi förordar inte en återgång till det gamla SJ. Vi ser framåt mot ett modernt, sammanhållet tågtrafiksystem. Det som skiljer lastbilstrafiken från järnvägstrafiken är att man till exempel kan köra om på landsvägen. Det kan man inte göra på spåret. Man måste ha en tidtabell som hänger ihop i hela landet. Vi blev uppvaktade av Sveriges Rese och Turistråd. Det är en bransch som politiskt inte är befryndad med oss, utan de representerar ett stort antal företag i turistbranschen. De hävdade att avregleringen av tågtrafiken var deras största hinder för att utveckla turistnäringen i Sverige. Man kunde inte ha någon framförhållning när det gällde tidtabeller, ingen hade investeringsvilja på lång sikt eftersom man inte visste om man kunde ta ansvar för trafiken. Man hittade ingen bra samordning, vilket var vad som behövdes för att kunna locka utländska och inhemska turister till de resepaket man annars så gärna ville sälja.

Fru talman! Jarl Lander tyckte att vi skulle ägna oss något åt järnvägslagen, som ju är huvudämnet i betänkandet. Men bevisligen fanns det inga motioner. Dessutom fanns det förslag om en uppdelning så att vi har ett särskilt betänkande om järnvägslagen och ett annat betänkande där vi hanterar motioner. Det förslaget vann dock inte bifall i utskottet. Därför blev det nu kanske mer en diskussion om det vi faktiskt inte är riktigt eniga om. Jarl Lander försökte lugna oss som är lite oroliga för om det verkligen kommer en proposition med anledning av den andra delen av den järnvägsutredning som Jan Brandborn har lett. Om Jarl Lander får vara stins kommer det en. Det låter betryggande. Men det finns anledning till oro efter reaktionerna omedelbart efter det att utredningen presenterades. Det var ju inte säkert att det skulle komma någon proposition. Regeringsföreträdare svävade ganska ordentligt på målet kring de olika förslag som fanns. Det kunde vara intressant att höra om den socialdemokratiska gruppen i trafikutskottet och Jarl Lander har några åsikter. Ska vi fortsätta med en avreglering på järnvägsområdet? Ska vi främja mångfald och fler aktörer, eller ska vi orientera oss tillbaka till en monopolsituation med SJ som ensam aktör? Det kunde det vara intressant att få höra. Sedan vill jag också gärna veta hur Jarl Lander ser på Inlandsbanan. I dag ägnar vi i utskottet oss åt att diskutera väg 45 - om det ska vara en grön skylt där det står Europaväg eller om det ska vara en svensk skylt där det står Riksväg. Både riksväg 45 och Inlandsbanan är strategiskt viktiga för inlandet. Men i regeringens hantering av Inlandsbanan är det här på undantag. De upprustningsinsatser som ska komma ligger flera år framåt i tiden. Hur ser ni på Inlandsbanans långsiktiga överlevnad?
Fru talman! Jag tar Inlandsbanan först. Naturligtvis visar det sig finnas ett väldigt stort behov av upprustningar därför att, som Sven Bergström säger, nya stora företag flyttar till Norrlands inland och behöver järnvägen som transportsätt. Ingen myndighet, vare sig på regional eller på central nivå, är negativ till att se till att infrastrukturen fungerar även för de företagen. Men som det i dagsläget ser ut och som förhandlingarna varit mellan Inlandsbanans företrädare inför den planeringsperiod som nu ligger har man ju varit överens om de summor som finns i infrastrukturplanerna. Dessa ska vi om några veckor här ta beslut om. Jag tycker därför att det är för tidigt att springa och säga att vi nu ska riva upp beslutet - beslut är ju inte ens fattat ännu - och sedan satsa ännu mer pengar på Inlandsbanan. Låt framtida behov i så fall få utvisa utvecklingen! Inga planer är mer beständiga än att det i så fall kan göras en omplanering. Slutligen vill jag säga några ord vad gäller detta med SJ:s enfald eller mångfald. Naturligtvis vill ingen ha en enfaldig järnväg - ingen enfaldig järnvägsmyndighet eller någonting åt det hållet. Vad vi menar med mångfald kan vi väl fundera på ett tag. Är Sverige så stort och så befolkat att vi kan ha en mängd olika transportföretag på järnvägssidan? Jag tror inte att vi kan ha det mer än på vissa utvalda ställen. Vem ska då driva den andra trafiken? Ja, låt utredningarna komma med förslag! Så har också skett, och beredning pågår nu. Vi kommer att ta ställning till detta nästa vår, Sven Bergström! Detta är nog det mesta jag i dagsläget kan säga i den frågan.

Fru talman! Allra först vill jag betona att jag tog upp att järnvägslagen innebär många positiva effekter i trafiken. Jag betonade det ganska väl i inledningsvis. De uppgifter som jag för en tid sedan fått är att Ikea när det gäller det sätt på vilket man tänkt driva det så kallade Ikeatåget funnit att det var så stora svårigheter att man övergick till ett annat sätt att sköta transporterna. Men det är väldigt positivt att det sker med tåg. Precis som Jarl Lander här har sagt innebär den nya järnvägslagen förbättrade möjligheter för olika operatörer att bedriva trafik och godstrafik inom Europa och i Schweiz. Det är väldigt positivt. Jag kom in på reservation 1. Nu har Sven förekommit mig lite grann. Det är ofta så att Socialdemokraterna ett antal år efter de borgerliga partiernas förslag förändrar lagstiftning och mjukar upp monopol. Men nu har vi den situationen på tågsidan att vi har monopol på de lönsamma sträckorna och upphandling på de olönsamma tågsträckorna. Det är ett väldigt konstigt sätt att avreglera som jag tror är unikt, när man tittar sig om i världen. Kan Jarl Lander se att fler aktörer än SJ ges möjlighet att konkurrera även på den trafik som i dag är lönsam?